Fru talman! Helena Vilhelmsson har frågat mig om jag anser att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet som bör bevaras i Grythyttan samt, om så är fallet, vad jag avser att göra för att säkra upp Campus Grythyttan. Jag delar Helena Vilhelmssons syn att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet för Grythyttan. Campus Grythyttan har bidragit till att sätta måltid, värdskap och hållbarhet på kartan. Jag har också full förståelse för att Örebro universitet vill utreda hur bästa förutsättningar kan ges för lärosätets utbildning och forskning. Jag har förstått att universitetet vill titta närmare på utbildningen i Grythyttan för att utveckla utbildningen så att den håller hög kvalitet och att fler studenter vill söka den. Det är ansvarsfullt av lärosätet att göra det. Som interpellanten konstaterar står det också angivet i regleringsbrevet för Örebro universitet att det ska bedrivas restaurangutbildning i Grythyttan. Jag har inga planer på att ta initiativ till några ändringar av Örebro universitets regleringsbrev i detta avseende.

Fru talman! Tack så mycket, statsrådet Ernkrans, för svaret! Det låter ju bra och betryggande, men jag är inte alldeles säker eller trygg med statsrådets svar. Jag tror att flera med mig är lite fundersamma. Bakgrunden är att tidigare i år tillsatte ledningen för Örebro universitet en utredning som ska titta på, som statsrådet säger, verksamheten vid Restaurang och hotellhögskolan Campus Grythyttan. Man anger minskat söktryck som anledning till att man vill titta på detta. Man vill också utreda forskningsmiljön. Ämnet måltidskunskap är ungt, och forskningsmiljön är liten. Tillströmningen av externa forskningsmedel är och har varit begränsad; det ska medges. Men man säger också att lokalerna inte längre är ändamålsenliga och behöver rustas upp. Behovet av renovering är stort - att det skulle kosta ca 80 miljoner kronor har nämnts. Därför vill man också värdera lokaliseringen av den framtida verksamheten för att ansvarsfullt driva verksamheten vidare. Det nämnde inte statsrådet i sitt svar, men faktum är ju att alla dessa punkter värderas utifrån var de fungerar bäst, i Grythyttan eller i Örebro. Ja, det är ansvarsfullt, men alltid när jag hör sådant här hissas en liten varningsflagga i min hjärna. Vad är det som säger att det som jag räknat upp och som man tittar på bedrivs bättre på en större ort än på en mindre ort? Jag tycker att det mesta i den här utredningen handlar om platsfrågan. Det är viktigt när det handlar om just gastronomi och måltidsutbildning, för vad är det som talar för att en verksamhet utvecklas på en liten respektive en stor ort? Tittar man på vad som skrivits och forskats fram om detta ser man att det naturligtvis forskats mer på hur en verksamhet utvecklas och bedrivs på ett kvalitetsmässigt bra sätt på en större ort med ett urbaniseringsperspektiv än på en liten ort med ett landsbygdsperspektiv. Det betyder att det förmodligen är lättare att hitta argument för att flytta verksamheten än för att ha den kvar. Det unika med utbildningen i Grythyttan är att det är besöksnäringen som är viktig, och gastronomi och måltidskunskap är starkt förknippade med detta. Gastronomi är ju ett skapande ämne, så en inspirerande miljö är viktig. En plats tradition är också viktig; det är vi överens om. Vi vet att Grythyttan har tradition och är en spännande, exotisk plats. Det sägs att platsanknytningen är det som skiljer gastronomi från vanlig, "enkel" matlagning. Detta innebär att en flytt av verksamheten gör att platsidentiteten rycks upp. Den kan förvisso byggas upp igen, ska jag säga till alla örebroare, men det tar sin tid. Har vi den tiden? Har Örebro universitet tiden, modet och ekonomin att göra detta? Jag menar att det som är bra för landsbygden alltid är bra för verksamheter på en större ort. Men det är inte säkert att det alltid är tvärtom. Jag tycker också att ett universitet har en viktig roll i den regionala utvecklingen. Även om inte utredningen ska titta på det tycker jag att det är statsrådets och regeringens ansvar att se till att den utvecklingen fortgår. Örebro universitet har en historia som regional motor. Man har haft andra verksamheter regionalt; man har haft Campus Kopparberg och Campus Alfred Nobel. De verksamheterna har dock lagts ned, men Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan finns kvar och fungerar efter förutsättningarna mycket bra. Kan ministern säga något om sin syn på universitetet som ett regionalt nav, alltså om vikten av att det är en del i den regionala utvecklingen?
Fru talman! Som allmän utgångspunkt vill jag säga att det är viktigt för regeringen att det finns tillgång till utbildning av hög kvalitet i hela landet, inte bara i de större städerna. Det är ett sätt att säkerställa tillgången till utbildning och att det finns god statlig närvaro i hela landet. Jag vill också säga att det är lärosätets ansvar att se till att utbildningen bedrivs med god kvalitet. Av den anledningen har jag förståelse för att Örebro universitet har valt att titta närmare på utbildningen och vill utveckla den så att fler studenter kan söka den och den fortsätter hålla god kvalitet. Det är ansvarsfullt av universitetet att göra det; det måste jag säga. Samtidigt kan jag inte, vill jag inte, göra något annat än att konstatera att detta står angivet i regleringsbrevet för Örebro universitet och har gjort det sedan 1993/94. Det har återkommit i lärosätets regleringsbrev varje år - egentligen oavsett regeringskonstellation har det stått angivet i regleringsbrevet och gör det fortfarande - att man ska bedriva restaurangutbildning i Grythyttan. Jag har inga planer på att ta initiativ till att göra några ändringar i Örebro universitets regleringsbrev i detta avseende. Jag delar bedömningen att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet i Grythyttan. Av den anledningen kan jag inte göra annat än att vara tydlig med vad det är som gäller och att det har funnits och fortfarande finns i regleringsbrevet. Jag har som sagt inte för avsikt att ta några initiativ till att ändra regleringsbrevet. Men man måste skilja på olika delar här, och det är fortfarande så att det är ansvarsfullt av Örebro universitet att ta ansvar för att all den utbildning man bedriver på Örebro universitet bedrivs med hög kvalitet. Det är det ansvaret jag uppfattar att lärosätet tar i och med denna utredning.
Fru talman! Då är jag kanske lite mer trygg i att ministern och regeringen inte i dagsläget kommer att ändra i regleringsbrevet. Det förstår jag också. Men fortfarande är det ju så att utredningen är på gång, och det jag tycker saknas i utredningsdirektiven är den regionala aspekten. Jag tycker också att det är ansvarsfullt av universitetet att utreda kvalitet, ekonomi, resurser och så vidare. Men man glömmer akademins ansvar för den regionala utvecklingen. Det är inte bara jag som tycker det. Som ministern säkert också sett finns det nu långt över 30 debattartiklar och medieuppslag om vikten av Campus Grythyttan för hela länet. Den aspekten finns inte med i utredningen, menar jag. Det är ett ansvar som vi alla har och som ministern och regeringen har. Jag tipsar ministern om det - hon måste se det när utredningen kommer med sitt förslag. När det gäller söktrycket har det gått ned under ett antal år. Men i år har det faktiskt ökat igen, trots denna utredning, vilket är skönt. Det kan naturligtvis ha att göra med att det varit högkonjunktur och att vi nu gått in i en pandemi och det förmodligen blir lågkonjunktur, vilket i och för sig gör att det här behövs ännu mer. Besöksnäringen är ju en av de absolut viktigaste näringarna, och akademi och utbildning för den näringen är oerhört viktigt. När det gäller lokalerna kanske jag får passa på att ställa en fråga om ekonomin. Det sägs ju att behovet av upprustning av lokalerna och investeringar är väldigt stort. Jag tror inte att någon önskan om vare sig utbyggnad eller upprustning har framförts av Campus Grythyttan. Ändå säger man att det är ett stort behov. Jag är inte så säker på att fastighetsägaren Akademiska Hus delar åsikten att det är ett stort behov. Men ekonomin är ju också en del av utredningen. Ekonomin har varit jätteviktig genom åren eftersom staten bidrog till finansieringen av Måltidens Hus, att det kom från världsutställningen i Sevilla, att det utgår ett lokaliseringsbidrag årligen och så vidare. Om utredningen kommer fram till att det behövs ett starkare finansiellt stöd för att hålla kvar utbildningen i Grythyttan, är det något som ministern och regeringen kan tänka sig att titta på?
Fru talman! Vi måste komma ihåg att det är lärosätet som egen myndighet - alla statliga högskolor och universitet är ju egna myndigheter - som ansvarar för att se till att utbildningen håller hög kvalitet. Det är också deras ansvar att se till att man sköter verksamheten på ett klokt och bra sätt. Jag har uppfattat att den utredning som Örebro universitet har beställt och nu genomför ska vara en förutsättningslös granskning av utbildningen i Grythyttan och utgå från att man vill stärka kvaliteten och se till att man får fler studenter till utbildningen. Detta har jag förståelse för, och jag tycker att det är ansvarsfullt. Det jag tidigare har sagt och får återupprepa här är att det står och sedan 1993/94 har stått i Örebro universitets regleringsbrev att det ska bedrivas restaurangutbildning i Grythyttan. Om regeringen i regleringsbrevet anger att ett universitet eller en högskola ska ge en utbildning, i detta fall restaurangutbildning i Grythyttan, innebär det att universitetet måste göra detta. Jag har, som sagt, inte för avsikt att ta några initiativ för att förändra regleringsbrevet för Örebro universitet. Ett eventuellt ärende in till Regeringskansliet måste beredas på sedvanligt sätt för att man ska komma fram till regeringens ståndpunkt. Något sådant ärende finns inte på regeringens bord. Om ett sådant ärende skulle hamna på regeringens bord får man hantera det allteftersom. Men i dagsläget har jag personligen som minister inte, vill jag återupprepa för interpellanten, för avsikt att ta några initiativ för att ändra i regleringsbrevet. Jag tycker att regeringar av olika konstellation under många år sedan 1993/94 klart har uttryckt vikten av uppdraget till Örebro universitet att bedriva restaurangutbildning i Grythyttan. Denna utbildning ska, precis som all annan akademisk utbildning, hålla hög kvalitet. Det är viktigt. Det samarbete med Centerpartiet och Liberalerna som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen vilar på gäller både sak och budget. I det vi kallar januariavtalet står det väldigt tydligt att vi ska fortsätta se till att vi har högre utbildning i hela landet och att vi ska fortsätta med Kunskapslyftet. Jag tycker att det finns ett tydligt avtryck i januariavtalet, som vi gemensamt tar ansvar för, när det gäller att se till att vi har högre utbildning i hela landet, inte bara i de stora städerna.
Fru talman! Tack så mycket, statsrådet Ernkrans! Jag håller med, och jag är också glad för det som står i januariavtalet. Jag är någorlunda trygg med verksamheten så som den är uppbyggd i dag, men det är inte konstigt att man blir fundersam när en utredning startas utan att aspekten regional utveckling tas med. Det handlar om akademins ansvar för att vara en stark del i den regionala utvecklingen, i Örebro län och i hela landet, för att vi ska komma framåt när det gäller boende, utbildningsmöjligheter och arbete. Detta är otroligt viktigt. Jag tycker att det är olyckligt att det inte är med - och jag vet att ministern inte kan styra detta. Jag har också yttrat att jag tycker att exempelvis Region Örebro län skulle vara en part i denna utredning; jag är lite osäker på om de har varit det. Jag lyfter därför detta, och jag vill göra allt jag kan för att stämma i bäcken. För det är trots allt så att denna utredning snart kommer. Den skulle egentligen redan ha kommit när jag skickade in denna interpellation. Jag vet inte om ministern vet vad som faktiskt står i den. Avslutningsvis vill jag bara skicka med hur jag ser på detta. Campus Grythyttan har funnits i 30 år. Om man drar upp roten på ett kunskapsträd som under 30 år har burit matkvalitet, social gemenskap, besöksnäring och hållbarhet för att återplantera det i en miljö utan denna erfarenhet är det inte säkert att trädet ens tar sig och börjar växa. Detta tar otroligt lång tid, och man förlorar väldigt mycket. Jag ska inte ställa frågan igen, för jag tror att jag får samma svar. Jag hade velat ställa frågan: Vad skulle krävas för att statsrådet och regeringen skulle ändra i regleringsbrevet? Men jag ställer inte den frågan.
Fru talman! Tack, ledamoten Vilhelmsson, för ditt engagemang i frågan! Riksdagen uttalade sig i frågan om placering av utbildning i Grythyttan redan i början av 90-talet. I och med denna interpellation kan jag notera att det än i dag finns ett starkt intresse för denna fråga i riksdagen. Dessutom befinner vi oss nu, som interpellanten också påpekar, i ett läge där vi har ett rekordhögt söktryck till högre utbildning. Det är alldeles utmärkt, tycker jag som högskole och forskningsminister, om vi kan använda den kris som vi nu prövas av under coronapandemin till att faktiskt utbilda människor så att vi både som individer och samhälle kan stå starkare efter krisen. När det handlar om Campus Grythyttan vill jag återigen upprepa att jag delar synen att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet för Grythyttan. Campus Grythyttan har bidragit till att sätta måltid, värdskap och hållbarhet på kartan. Jag har också full förståelse för Örebro universitets vilja att utreda detta så att man kan utveckla utbildningen och se till att den håller hög kvalitet och att fler studenter söker sig dit. Detta är ansvarsfullt av lärosätet. Men, som sagt, det står och har länge stått i regleringsbrevet att Örebro universitet ska bedriva restaurangutbildning i Grythyttan, och jag har inga planer på att ta initiativ till att göra några ändringar i Örebro universitets regleringsbrev i detta avseende.